Herr talman! Isak From har, mot bakgrund av den översyn som Institutet för språk och folkminnen gör av sin verksamhet och ekonomi, frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa minoritetsspråksutbildningen och minoritetsforskningen vid Umeå universitet. Inledningsvis vill jag understryka att varje universitet och högskola ansvarar för att utbildning och forskning bedrivs med hög kvalitet och att de tillgängliga resurserna används effektivt. Det är även respektive universitets och högskolas sak att avgöra vilka utbildningar som ska erbjudas för att möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Liksom Isak From anser jag att det är viktigt att de nationella minoritetsspråken bevaras och utvecklas. För att trygga lärarförsörjningen för de nationella minoritetsspråken har regeringen gett vissa universitet och högskolor särskilda åtaganden för att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i finska, meänkieli, samiska och romani chib. Förutom att i enlighet med det särskilda åtagandet snarast bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i samiska har Umeå universitet även i uppdrag att varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Min bedömning är att regeringen har gett Umeå universitet goda förutsättningar att klara detta uppdrag. I sammanhanget är det viktigt att nämna att utbildning och forskning i minoritetsspråken även bedrivs vid andra universitet och högskolor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev men också initierat av lärosätena själva. I den redovisning av uppdraget angående ökat regionalt perspektiv, som Institutet för språk och folkminnen lämnade till regeringen den 1 september 2012, beskrivs bland annat hur institutet avser att ytterligare utveckla och förstärka det regionala perspektivet för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Planerade insatser är till exempel att samverkan generellt bör byggas ut med aktörer inom språk och kulturområdet lokalt och regionalt samt att kontinuerligt utveckla myndighetens tjänster och samarbete med universiteten och högskolorna. Regeringen avser att följa hur det regionala perspektivet utvecklas. Den översyn som institutet nu genomför av sin verksamhet och ekonomi syftar till att, med utgångspunkt i sitt uppdrag, åstadkomma en ändamålsenlig, flexibel och kostnadseffektiv organisation och verksamhetsstruktur. I det fortsatta arbetet är dialog med närmast berörda aktörer såsom universitet och högskolor viktig. Regeringskansliet har informerats om myndighetens översyn, men hur ett statligt institut exakt organiserar sin verksamhet är främst en fråga för myndigheten själv.

Herr talman! Tack för svaret, utbildningsministern! Jag återkommer till det senare. Utgångspunkten för interpellationen är att generaldirektören för Institutet för språk och folkminnen avser att lägga ned två av sina verksamheter, Daum i Umeå och Dal i Lund. Hela historien blir märklig eftersom myndigheten, om den nu fullföljer beslutet, går tvärsemot den viljeinriktning som både regering och riksdag har uttalat. I regleringsbrevet för 2012 har Institutet för språk och folkminnen fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med att öka ett regionalt perspektiv och hur myndigheten kan utveckla sin verksamhet så att den i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. I regleringsbrevet konstateras att institutet är en myndighet som har en stark regional förankring. För ett år sedan beskrev institutet självt hur man avser att ytterligare utveckla och förstärka just det regionala perspektivet. Institutet skriver att man enligt uppdraget ska fortsätta kartlägga sin regionala verksamhet för att undersöka vilka län, landskap och kommuner som institutet samverkar mindre med. Som ett exempel på det skriver man att man behöver utveckla verksamheten på Daum som av geografiska skäl i dag har de flesta kontakterna med forskare, studenter och allmänhet. Satsningar bör också göras för att upparbeta nätverk i Norrbottens län, såväl i kusttrakterna som i inlandet. Man ska även särskilt beakta de långa avstånden. Då är det märkligt att det mindre än ett år efteråt kommer ett besked om att man avser att helt och hållet klippa bort både Dal i Lund och Daum i Umeå som är de två delar av institutets arbete som särskilt jobbar med de regionala perspektiven. Det känns som att det går precis tvärtemot vad både regering och riksdag har uttalat. Ett beslut om nedläggning skulle ha kommit i onsdags, men nu har det skjutits upp med anledning av att en arbetstagarkonsult ser över räkenskaperna. Besked väntas nu den 16 oktober. Därför är utbildningsministerns klargöranden här i dag extra viktiga. Min interpellation utgår ifrån det värsta. Om det blir en nedläggning får det helt klart negativa effekter på universiteten, både i Umeå och i Lund. Det är därför märkligt att utbildningsministern svarar så vagt på min interpellation. Utbildningsministerns svar är väldigt likt svaret på min fråga till kulturministern nämligen att man avser att följa frågan, men man säger väldigt lite om hur man ska göra det. Kulturministern hade sin chans i budgetpropositionen, men i den nämns frågan över huvud taget inte trots att den har varit känd under hela sommaren. Jag efterfrågar ett starkare svar från utbildningsministern.

Herr talman! Jag kommer från Skåne och är ganska välinformerad om verksamheten i Lund, och jag reagerade på svaret till Isak From, nämligen att man ska följa den regionala samverkan och att regeringens tanke är att följa detta noggrant. Men då måste jag ge lite mer information. Dialekt och ortnamnsarkivet i Lund förvaltar ett immateriellt kulturarv och ger ett rikt material till forskningen. De har mycket kontakter med Lunds universitet, de undervisar studenter och de handleder doktorander både i nordiska språk, etnologi och arkeologi vid universitetet och andra högskolor i regionen. Själva verksamheten är väldigt lokalt förankrad. Enligt myndigheten handlar detta om ett strukturellt budgetunderskott, men det är ingen akut kris för ekonomin i dagens läge. För mig är verksamheten det viktiga och att man har ett regionalt perspektiv. Det blir svårt att sköta detta från Stockholm och Göteborg, om man flyttar hela arkivet. Visserligen kan man göra mycket via it, videokonferenser och liknande, men jag tror inte att det fungerar i detta fall därför att det är viktigt för forskare och studenter att ha tillgång till alternativet. Det kan inte vara meningen att studenterna i Lund ska åka till Stockholm eller Göteborg för att lära sig mer om de skånska perspektiven, de skånska dialekterna och de skånska ortnamnen. Jag hoppas att utbildningsministern tar till sig detta och inser att det här är en stor och viktig fråga för regionen Skåne och naturligtvis även för Norrland.
Herr talman! Ja, Institutet för språk och folkminnen är viktigt för att vårda vårt kulturarv, och det har precis som sagts här anknytning till exempelvis minoritetsspråken, som är det perspektiv Isak From tar upp. Det är ingen tvekan om det. Riksdagen har varit fullständigt enig över alla partigränser om att riksdag och regering inte ska gå in och bestämma detaljorganisationen i enskilda myndigheter. Även om var och en av oss bor på en ort i Sverige och reser hit till riksdagen måste vi klara av att ta det ansvar som det innebär att vara riksdagsledamot, nämligen att inte detaljstyra myndigheternas organisation. Om vi ska börja göra det är det här bara en av flera hundra myndigheter. Om vi ska börja tala om hur de ska vara organiserade och exakt var de ska ha sina kontor är det en helt annan myndighetsstyrning än den som tillämpas i Sverige. Det var inte annorlunda under den förra socialdemokratiska regeringen. Båda debattörerna tillhör det partiet. Det var precis likadant då. Myndigheterna bestämmer själva om sin organisation. Ni är inte nöjda förrän jag säger att myndigheterna ska vara just på de orter ni förespråkar. Jag förstår att det är det som är poängen, men jag kommer inte att stå här i talarstolen och styra exakt hur dessa myndigheter ska vara organiserade. Om det bara är det svaret som gör er nöjda, att jag säger att jag styr detta, kommer ni inte att bli nöjda. Jag kommer inte att säga det, och inte kulturministern heller. Det kommer heller inte en regering med er egen partifärg att göra. Ledningen för en myndighet måste själv få avgöra sin organisation. Mitt ansvar som utbildningsminister är att säkerställa att universitet och högskolor har resurser och uppdrag som står i paritet till varandra. Lunds universitet är Sveriges största universitet. Alla de andra lärosätena i Sverige är avundsjuka på de resurser som finns i Lund, det lovar jag. Att Lunds universitet inte skulle ha resurser att klara detta är helt enkelt inte sant. Umeå universitet är också ett av Sveriges större forskningsuniversitet. Självklart klarar man av de uppdrag man fått när det gäller undervisning och forskning på minoritetsspråk. Jag hyser ingen oro alls över det. Jag har naturligtvis också nåtts av den oro som finns hos dem som jobbar med detta över att det kanske ska ske en omorganisation. Den oron är fullt förståelig, men styrelsen och ledningen i den myndighet som har ansvaret för detta i Sverige måste ändå få göra avvägningen av hur organisationen bäst bör ordnas. Jag har inhämtat informationen att beslutet just nu är uppskjutet, men myndigheten måste själv få hantera detta. Sedan kan naturligtvis olika regionala aktörer försöka påverka den processen, men jag tycker att detta ska ske inom myndigheten och inte i riksdag och regering.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern. Indirekt handlar den här debatten om minoritetsspråkens ställning. I Norr och Västerbotten är merparten av kommunerna samiska förvaltningsområden. Det är klart att det är lättare organisatoriskt om den myndighet som har ansvar för att arkivera och ta hand om meänkieli och samiska finns i Norrland än om den finns någon annanstans. Det är klart att det gör det lättare att samarbeta med Umeå universitet. Umeå universitet kommer förmodligen också att klara det här på ett eller annat sätt. Frågan är vad detta sänder för signaler. Just nu har det skapats en väldig oro. Jag tycker att tidigare ställningstaganden i regleringsbrev och budgetskrivelser har varit bra. Riksdag och regering har uttryckt ett klart ställningstagande för den verksamhet där man tydligt har pekat ut Daum i Umeå som särskilt viktigt för forskningen inom det samiska området. Jag tycker ändå att det är bra att utbildningsministern säger att han nogsamt följer detta. Det är klart att det här kommer att uppmärksammas på ett eller annat sätt. Jag vet att både Sametinget och de olika samiska organisationerna har tillskrivit i princip samtliga myndigheter och lyft den här frågan och att de är allvarligt oroade. Jag tycker inte att det vore särskilt kul om en sådan här fråga, som borde kunna lösas, hamnar i Europadomstolen eller någon annanstans, vilket den riskerar att göra. Det kan handla om att det har varit dålig information. Då tycker jag att det är extra viktigt att vi härifrån riksdagen säger att detta är väldigt viktigt. Precis som utbildningsministern säger ska vi inte vara inne och peta i myndigheternas organisation. Däremot har regeringen och riksdagen både genom regleringsbrev och propositioner tydligt anvisat färdvägar, och en sådan är särskilt att utveckla samarbetet med universiteten. Jag upplever att man inte gjort detta i full utsträckning. Det är möjligt att man nu tar chansen. Det är klart att det känns dumt att det arkivmaterial man har uppe i Umeå och som är viktigt för Umeå universitet ska flyttas till Göteborg eller Uppsala. Det gör det inte lättare för forskningen. Det gör det heller inte lättare för människor som sitter på arkivmaterial, inspelningar och berättelser att vilja lämna ifrån sig sitt immateriella kulturarv, vilket är en förutsättning för att det ska komma forskningen till del.

Herr talman! Jag har full respekt för att vi har självständiga myndigheter, och jag vet att ministern inte ska eller kan detaljstyra. Men jag tycker inte att man kan kalla det detaljstyrning när man tänker kapa av en hel verksamhet och ta bort alla förutsättningar för det grundläggande uppdraget. Det är sant att Lunds universitet har stora resurser. Det kanske finns förutsättningar att föra diskussioner med universitetet, men då måste man ge det den tid det kan ta. Det hoppas jag att man gör nu, i och med att beslutet har blivit uppskjutet och konsulten ska komma med sitt uttalande. Översynen har inte präglats av dialog och samverkan, men det kan vi väl hoppas på nu. Vi pratar hela tiden om universitet och forskning, som är jätteviktigt. Humaniora måste vi också ha i ett väl fungerande samhälle. Men vi ska inte underskatta den folkrörelse med släktforskning och ortnamnsforskning som bedrivs av amatörer och entusiaster i hela vårt avlånga land. Det är också en del av ett mänskligt och humanistiskt samhälle att vi har sådana folkrörelser.
Herr talman! Institutet för språk och folkminnen sorterar inte under mig utan under kulturministern. Man ska dock inte tro att de som har gått in i sin yrkesbana i den här typen av yrken och verkar vid Institutet för språk och folkminnen drivs av någon längtan att förstöra eller rasera forskning, studier eller utveckling av språk och folkminnen. Det är precis tvärtom - de som har ansvaret för verksamheten drivs av att den ska ha så stort utrymme som möjligt och bedrivas med så hög kvalitet som möjligt. Tror vi något annat är vi fel ute. På beskrivningarna låter det som om ledningen för myndigheten skulle vara ute efter att med en omorganisation rasera eller "kapa av", som det uttrycktes nyss. Det tror jag inte ett ögonblick på. Ledningen drivs av att detta ska bli så bra som möjligt och väger naturligtvis olika organisatoriska alternativ mot varandra. Om det sker någon geografisk förskjutning blir det alltid liv av olika karaktär - jag har varit med om det många gånger - både från medarbetare som kanske måste få nya arbetsuppgifter eller flytta och från regionala intressen som hör av sig. Men denna riksdag har i enighet givit Institutet för språk och folkminnen det ansvar de har, och de har att förvalta det ansvaret för att på bästa sätt vårda just språk och folkminnen samt de övriga uppdrag de har fått av denna riksdag. Vi måste lita på att de tar det uppdraget på allvar. Det gör jag fullt ut. Det är svåra avvägningar i organisationsfrågor, och när någonting ska ändras rör det alltid upp känslor, men vi kan inte lägga oss i härifrån. Jag delar dock helt frågeställarnas engagemang. Det blev någon konstig mix av nationella minoritetsspråk och skånska som blandades ihop. Det är möjligt att skånska är ett minoritetsspråk; jag vet inte. Lunds universitet etablerades en gång i tiden för att se till att man pratade skånska och inte danska i Skåne, så det var Lunds universitets huvuduppdrag en gång i tiden. Jag tror att vi ska vara klara över att detta institut drivs av att ha högsta möjliga kvalitet i sin verksamhet.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern. Jag tycker inte att det är fråga om vilken statlig myndighet som helst. Man kan inte jämföra den med Försäkringskassan, som flyttar kontor mellan olika orter rätt så ofta, utan det är fråga om en särskild kombinationsmyndighet där ett statligt arkiv ingår. Det har och ska ha en rättssäkerhet som håller i både snöstormar, vårfloder och annat. Generaldirektörer kommer och går, men statliga arkiv ska bestå. Vi socialdemokrater har att leva med borgerlig kulturpolitik och utbildningspolitik. Vi får göra våra avvägningar utifrån det. Regeringen storsatsade på någonting som kallas Kulturarvslyftet, som har blivit en stor flopp. Vi har valt att använda de pengarna på annat sätt, bland annat till att digitalisera samlingar. Vi tycker att ett utmärkt bra sätt att använda de pengarna är att satsa på att digitalisera mycket av det immateriella kulturarv som finns, bland annat på DAUM i Umeå. Men nu är det Björklunds gäng som styr i riksdagen.

Herr talman! Ni får finna er i att debattera själva frågeställningen om institutet med kulturministern. Interpellationen till mig från Isak From handlar ju om kopplingen mellan Umeå universitet och Lunds universitet och forskning och utbildning. Det är de aspekterna som jag har ansvar för i min roll. Precis som interpellanten sade handlar det till slut om vilken regering och vilka budgetar man har. Lunds universitet och Umeå universitet har kraftigt högre forskningsbudgetar i dag än på den förra regeringens tid och betydligt mer resurser - i synnerhet Lund men även Umeå. Det har de därför att vi tycker att forskning är viktig. Sverige fick omfattande kritik för att vi inte följde de nationella minoritetsspråkskonventionerna under den socialdemokratiska regeringen. Den kritiken får vi inte längre. Vi följer dem nu. Vi har gjort en lång rad åtgärder, bland annat har Umeå universitet fått både uppdrag och resurser att utbilda och forska i samiska. Stockholms universitet som inte nämns här har fått uppdrag när det gäller finska. Precis det som interpellanten tar upp, nämligen de nationella minoritetsspråken och forskning och utbildning, har utvecklats väldigt mycket de senaste åren, på ett sådant sätt att Sverige inte längre får den tunga och skarpa kritik som vi fick när Socialdemokraterna satt i regering. Båda dessa universitet har omfattande forskningsresurser både för detta ändamål och för andra. Jag uppfattar, och det gläder mig, att vi är överens om att inte gå in och detaljpeta i de här institutens organisation. Institutens ledning har säkert uppfattat att det finns starka lokala intressen som slår vakt om den befintliga organisationen. Det är säkert något som de väger in, men till sist är det de som måste väga in detta i sina överväganden när de fattar sina beslut och tar ansvar för de beslut de fattar. Det är den ordningen vi har, och det är den ordningen som har rått under mycket lång tid och under olika regeringar.